Fru talman! Herr Wirtén har frågat i vilken takt jag anser att minskningen av svavelutsläppen bör genomföras, vilka åtgärder jag avser vidta för att stimulera utvecklingen av metoder för rökgasrening samt vilka åtgärder regeringen avser vidta för att stimulera ökad införsel av naturgas till Sverige. Fru Mogård har frågat om regeringen har någon långsiktig prioriteringsplan på miljövårdsområdet, i vilken åtgärder mot luftföroreningar ingår, och om jag har för avsikt att låta undersöka om alternativa åtgärder, såsom förbättrad förbränningsteknik och förbättrad värmeisolering, kan komplettera eller delvis ersätta minskningen av svavelhalten i eldningsoljan. Vidare har fru Mogård frågat om kostnaderna för det program för nedtrappning av svavelhalten i eldningsolja som naturvårdsverket föreslagit samt vilka möjligheter det finns att inom en snar framtid få till stånd enhetliga normer mot svaveldioxidhalten i utomhusluft i Europa. Interpellationerna besvaras här i ett sammanhang. Jag vill först erinra om att riksdagen har att behandla ett betänkande av jordbruksutskottet i samma ämne och vill hänvisa till vad som framkommit vid utskottsbehandlingen. Genom beslut av riksdagen hösten 1968 infördes bestämmelser om förbud fr.o.m. den 1 juli 1969 mot förbränning av eldningsolja med högre svavelhalt än 2,5 procent. Kungl. Maj:t bemyndigades att sänka detta procenttal i den takt de praktiska och ekonomiska förutsättningarna medgav. Sedan den 1 oktober 1971 gäller förbud att inom Storstockholm och Göteborg förbränna eldningsolja med svavelhalt överstigande 1 procent. Jag vill också nämna att vid koncessionsprövning av tunga processindustrier ställs numera ofta krav på att högst enprocentig eldningsolja får användas. Det planerade raffinaderiet vid Brofjorden är ett exempel på detta. Naturvårdsverket har nu lagt fram förslag till fortsatt sänkning av svavelhalten i eldningsolja. Förslaget innebär en successiv årlig nedtrappning av svavelhalten till 1 procent. För år 1972 föreslås sänkningen utsträckt till ett antal orter i Västsverige och för år 1973 till en stor del av Malmöhus län. Den 1 oktober 1979 skall programmet vara genomfört i hela landet. Förslaget har remissbehandlats och är för närvarande under beredning i jordbruksdepartementet, och regeringens ställningstagande kan väntas inom den närmaste tiden. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till förslaget. När det gäller rökgasrening är jag medveten om att den så småningom kan få stor betydelse för att minska utsläpp av föroreningar i luften. Ett visst utvecklingsarbete pågår i Sverige. Styrelsen för teknisk utveckling stöder detta arbete och har hittills beviljat anslag på drygt 2 miljoner kronor. Ett omfattande internationellt utvecklingsarbete pågår också för att få fram lämpliga och driftsäkra metoder. Naturvårdsverket följer noga detta arbete. Frågan om införande av naturgas till Sverige är föremål för utredningar, och jag vill här endast erinra om det svar på en enkel fråga som industriministern lämnade den 4 november i år till herr Hermansson i Stockholm. Att komma till rätta med luftföroreningarna är en mycket angelägen uppgift. Som jag redan nämnt har åtgärder vidtagits för att minska svavelföroreningarna framför allt i de större tätorterna, och ytterligare åtgärder är som framgått av mitt svar aktuella. När det gäller alternativa åtgärder för att minska svavelföroreningarna vill jag erinra om, att forskning i dessa frågor redan pågår. Med stöd från styrelsen för teknisk utveckling bedrivs bl.a. forskning för att förbättra förbränningstekniken. Jag vill också nämna att Ingenjörsvetenskapsakademien inom kort kommer att starta ett projekt som allmänt tar upp möjligheterna till energibesparande åtgärder för i första hand bostadsuppvärmning. Naturvårdsverket är också inkopplat på detta projekt. Dessa åtgärder är självfallet mycket angelägna. Jag vill emellertid understryka att de får ses som värdefulla komplement och inte som ersättning för en nedtrappning av svavelhalten i eldningsolja. Naturvårdsverket har beräknat att kostnaderna för det föreslagna nedtrappningsprogrammet kommer att uppgå till ca 220 miljoner kronor per år när det genomförts i sin helhet. Fru Mogård ifrågasätter denna beräkning. Kostnadsberäkningen bygger på siffror som arbetats fram inom OECD. Självfallet kan prisstegringar uppkomma till följd av brist på svavelfattig olja, varför några absolut säkra beräkningar knappast kan göras. För närvarande torde man emellertid inte kunna komma fram till säkrare beräkningar. Vad gäller möjligheterna att få till stånd enhetliga normer beträffande svaveldioxidhalten för hela Europa vill jag nämna att det vid årsskiftet efter svenskt initiativ kommer att startas ett OECD projekt för undersökning av luftföroreningarnas långväga transport. Denna undersökning kan väntas ytterligare belysa svavelföroreningsproblematiken, utöver vad som framkommit i den rapport över nederbördens försurning som Sverige utarbetat till FN-konferensen 1972. Europarådet har också tagit upp frågan om luftföroreningarna. År 1970 utfärdade ministerkommittén en rekommendation till medlemsstaterna i vilken dessa uppmanas att ta samma hänsyn till grannländerna som till det egna landet när det gäller spridningen av luftföroreningar. Jag vill vidare nämna att Sverige i sin nationalrapport till FN inför 1972 års miljövårdskonferens föreslagit att luftföroreningarna, särskilt svavelföroreningarna, begränsas. Jag hoppas att bl.a. den planerade FN-konferensen om den mänskliga miljön skall öka förståelsen för internationella lösningar av föroreningsproblemen. Jag kan inte nu uttala mig om när vi i Europa kan få enhetliga bestämmelser rörande svavelhalten. Svenska regeringen är emellertid även i fortsättningen beredd att aktivt verka för en sådan lösning.

Fru talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Svavelutsläppen har relativt länge framstått som den sannolikt allvarligaste luftföroreningen. För fyra år sedan efterlyste jag i en debatt med dåvarande jordbruksministern Holmqvist åtgärder för att uppnå internationella överenskommelser om begränsning av svavelutsläpp. Såvitt jag vet, har inte så mycket åstadkommits hittills i den vägen. Men nu har, som jordbruksministern påpekade, onekligen saker börjat hända här under hösten. Jag tänker då i första hand på den svenska rapporten inför FN:s miljövårdskonferens i Stockholm nästa år. Den har som bekant avgivits av en expertkommitté under professor Bolins ledning, och den åberopas såväl ö interpellationerna som i jordbruksministerns svar. Det är naturligtvis allas vår förhoppning att bl.a. den rapporten skall kunna ligga till grund för fruktbärande överläggningar vid FN-konferensen och att resultatet på sikt skall bli internationella överenskommelser med bindande verkan. Rapporten visar att om de nuvarande svavelutsläppen får fortsätta, blir skadeverkningarna mycket allvarliga. Det gäller människors hälsotillstånd, stora materiella förluster — främst genom ökade rostangrepp -—, försämrade produktionsförhållanden för jordoch skogsbruket och allvarliga störningar i djurlivet med bl.a. omfattande fiskdöd. En sådan utveckling kan naturligtvis inte accepteras. Naturvårdsverket har också framlagt ett förslag om fortsatt sänkning av svavelhalten i eldningsolja, vilket omnämns i interpellationssvaret. Vi får däremot inte någon reaktion på hur jordbruksministern själv ser på förslaget. Regeringen skall ta ställning inom den närmaste tiden, heter det. Det skulle naturligtvis vara av intresse att åtminstone få veta vilket tidsmått som avses med uttrycket ”den närmaste tiden”. Fru talman! Motivet till att den här interpellationen ställdes var närmast att få diskutera naturvårdsverkets förslag innan regeringen fattade sitt beslut. Naturvårdsverkets förslag utgår i sitt nedtrappningsprogram från svavelmängden ö oljan. Det vore, tror jag, riktigare att utgå från mängden svaveldioxid som släpps ut i luften. Förhållandet är ju det att medan det totala svaveldioxidutsläppet i Sverige 1968 var 685 000 ton så var det 1970 uppe i 865 000 ton, dvs. 23-procentig uppgång på två år. Så kan det naturligtvis inte få fortsätta. De två vägar som då står till buds att välja mellan för att minska den här luftföroreningen är dels att använda lågsvavligt bränsle, dels att åstadkomma en effektiv rökgasrening. Naturvårdsverket har valt att föreslå reglering av svavelhalten i oljan. 1979 får enligt förslaget ingen använda olja som innehåller mer än en procent svavel. Den som vill använda sig av den andra metoden — alltså rökgasrening — får begära dispens. Naturvårdsverket har motiverat den här ensidiga framgångsvägen med att rökgasreningstekniken ännu är tillräcklig och alltför kostsam. Det är säkert riktigt att åtskilliga problem återstår — t.ex. avfallsproblemet — innan man kan tillämpa rökgasrening generellt, men det är lika klart att rökgasreningen är ett realistiskt alternativ. Det visar väl bl.a. anläggningen vid Södersjukhuset här i Stockholm, den som någon tidningsman kallat för en tvättmaskin för smutsig luft. Reningseffekten är mycket god. Rökutsläppen innehåller väsentligt mindre svaveldioxid än vad som släpps ut vid eldning med en procent svavel i olja. Därtill kommer att också andra luftföroreningar elimineras, och det är en väsentlig synpunkt. Nu säger jordbruksministern att han är medveten om att rökgasrening kan få stor betydelse för att minska utsläpp av föroreningar och att ett visst utvecklingsarbete pågår i Sverige. Vidare sägs i svaret att ett omfattande internationellt utveck lingsarbete pågår. Det leder till frågan: Är det inte motiverat med ett omfattande utvecklingsarbete i Sverige också? Jag tycker att det finns många skäl som talar för det: 1. Med naturvårdsverkets program kommer de totala svaveldioxidutsläppen 1980 att ligga under 1970 års värden. Men det innebär ändå en lägre ambitionsnivå än vad expertkommittén anser krävs. Man kan alltså ifrågasätta om programmet är tillräckligt långtgående. Det förefaller därför vara viktigt att man kombinerar åtgärderna. Utöver nedtrappningsprogrammet för svavlet i oljan behövs också rökgasreningen. Jag vill gärna erinra om att jordbruksministern själv uttalat att vi borde nå målet att använda olja med endast en procent svavel vid mitten av 1970-talet. 2. Tillgången på lågsvavlig olja är begränsad. Naturvårdsverket anger i sin skrivelse att det behövs en ökning av den årliga tillförseln med 2—2,5 miljoner kubikmeter lågsvavlig olja om inte en ökning av svaveldioxiden skall ske. Det är enligt Svenska petroleuminstitutet möjligt att öka införseln av sådan olja med högst en miljon kubikmeter. Man måste därför, som naturvårdsverket påpekar, lita till avsvavling vid raffinaderierna. Det framstår klart, tycker jag, att lågsvavlig eldningsolja blir en knapphetsvara med de följder det sannolikt får i form av prishöjningar. Detta har gjort att naturvårdsverkets kostnadskalkyl satts i fråga. Teknologföreningen har exempelvis i sitt remissvar menat att årskostnaden år 1980 för naturvårdsverkets program kan bli upp emot 1 000 miljoner kronor i stället för av verket beräknade 220 miljoner kronor. Jordbruksministern är i sitt svar medveten om de uppenbara riskerna för prisstegringar på grund av bristsituationen men menar att några säkra beräkningar knappast kan göras. De här och en del andra skäl talar för att det är nödvändigt att stor energi läggs ner på alternativa lösningar. En kraftig satsning — betydligt större än hittills — måste därför göras på rökgasreningen. Jag hoppas att regeringen kommer att dra den slutsatsen när den tar ställning i den här frågan. En tredje väg för att undvika svaveldioxidutsläppen är att i ökad omfattning använda gas som energikälla. Jag har i min interpellation påpekat också det och frågat vad regeringen ämnar göra för att få till stånd en ökad införsel av naturgas. Till svar har jag fått en hänvisning till ett svar som industriministern lämnade den 4 november i år. Av det framgår att utredning pågår om de här möjligheterna. Det förefaller naturligt att försöka koppla på det avtal som Finland har slutit med Sovjet om 26 miljarder kubikmeter gas under åren 1974—1993. Det blir särskilt intressant med tanke på de möjligheter som synes föreligga att utnyttja och förlänga den rörledning som skall transportera gasen till Finland och vara klar 1974. Det är visserligen bara en dryg månad sedan det här svaret gavs, så man kan kanske inte vänta sig att få fram något nytt i dag. Men det finns en mening i svaret som jag vill peka på.

Fru talman! Även jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret. Jag är rädd för att jag kommer att ha något mer kritiska synpunkter på det än vad herr Wirtén hade. Först och främst har jag inte fått något svar på min fråga nr 1. Jordbruksministern erinrar i interpellationssvaret om vad som har kommit fram vid utskottsbehandlingen av jordbruksutskottets betänkande nr 59 som skall behandlas i riksdagen nästa vecka. Av det framgår vad angår den här frågan mycket riktigt att utskottet prioriterar svaveldioxidfrågan mycket högt. Det är en sak. Men har regeringen en långsiktig prioriteringsplan när man nu skall ta ställning till ett långtgående program för nedtrappning av svavelhalten i eldningsolja? Det är bara att konstatera att den troliga orsaken till att jag inte får svar på den frågan är att man inte har någon sådan plan. I motioner under flera år har miljövårdens behov av planering och samordning tagits upp och i samband därmed behovet av utredning om kostnadsfördelningen. Jordbruksutskottet betonade 1969 i anledning av en sådan motion att med ökade insatser från samhället på miljövårdens område följer ökade krav på noggrann planering och en väl genomförd samordning av olika åtgärder. Vad utskottet anfört gavs Kungl. Maj:t till känna. En moderat motion vid årets riksdag krävde utredning av kostnadsfördelningen för miljövårdande åtgärder. Den motionen bifölls av riksdagen. Socialdemokraterna reserverade sig i utskottet med motiveringen att man kunde utgå från att Kungl. Maj:t och berörda myndigheter och organ med uppmärksamhet följer de här frågorna och vidtar de åtgärder som kan befinnas erforderliga. Jag antar att också jordbruksministern röstade emot utredningen och alltså då hade fullt förtroende för Kungl. Maj:t. Nu har vi fått en utredning om kostnadsfördelningen. Behovet av noggrann planering har omsider gått upp för jordbruksministern, i det han anför följande i direktiven: Kraven på ökade resurser för miljövård och de därmed sammanhängande prioriteringsproblemen samt frågan om fördelningen av kostnadsansvaret måste utredas. Det är angeläget att miljövårdsinsatsernas ekonomiska förutsättningar och konsekvenser i skilda avseenden närmare undersöks. Frågor som rör avvägning och prioritering mellan olika åtgärder bör belysas. Detta innebär att inte bara kostnaderna utan också effekten av olika insatser behöver studeras. Ja, herr statsråd, det är kloka ord. Men det synsättet måste naturligtvis efter förmåga användas också innan utredningen slutfört sitt uppdrag. Det är nu en gång ytterligt svårt att vara politiker och fatta beslut på ett tillräckligt tillförlitligt beslutsunderlag, med hänsyn till de konsekven ser — inte minst ekonomiska — som besluten t.ex. här i kammaren har. Man är för det mesta hänvisad till expertutlåtanden, ofta av en utvald expertis. Alldeles särskilt besvärlig är miljövården. Det är kanske svårt att vara jordbruksoch miljöminister också? Bakgrunden till min interpellation är, som jag angett, den debatt som uppstått kring naturvårdsverkets nedtrappningsprogram och kring den svenska arbetsgruppens case study till FNs miljövårdskonferens 1972. Jag tyckte det var alarmerande att finna att så mycket i den här frågan ifrågasattes och kritiserades, och jag har därför efter bästa förmåga försökt sätta mig in i ärendet, med särskild hänsyn till de faktorer som nämns i jordbruksministerns direktiv, nämligen avvägning och prioritering, ekonomiska förutsättningar, konsekvenser och effekter. En avvägning mellan olika miljövårdande åtgärder och därmed en prioritering förutsätter kunskap. Det kan därför finnas skäl att fråga: Vad vet vi egentligen? Är för det första luftföroreningarna farligare än t.ex. olika gifter i vår miljö, är de angelägnare att åtgärda än vattenföroreningen eller än arbetsmiljön med alla dess hälsorisker? Vi vet inte det. Men det förefaller väl troligt att det viktigaste av allt är den luft vi andas och att alltså stora ansträngningar bör göras för att hålla luften människovänlig. Vet vi för det andra vad det är som gör luften förorenad? Ja, vi vet att bilavgaser är farliga. USA anser t.o.m. koloxiden farligare för människan än svaveldioxiden. Bilavgaserna vill vi i Sverige angripa med avgasrening efter mönster av USA, men dess värre har vi stött på motstånd ute i Europa, där man t.o.m. hotar med handelssanktioner om vi ensidigt antar så långtgående förslag. Jag frågar: Är vi då beredda att genomföra de stränga bestämmelser som vi vill ha och ta de ekonomiska konsekvenserna? Och hur stora är de konsekvenserna?

I Sverige har vi i luftvården mest koncentrerat oss på svaveldioxiden, och naturvårdsverket tänker sig tydligen att vi skall fortsätta på den vägen. Det är nu — och det vill jag verkligen betona — inte diskussion om att svavlet skall bort — frågan är bara i vilken takt. Och då måste man fråga: Hur farligt är svavlet? Svaveldioxidhalten i luften är ett lokalt problem — avlägsna källor spelar här ingen roll. Skadeverkningar av dessa lokala utsläpp kan förmodas drabba människor — kunskapsunderlaget är dock osäkert, som bl.a. statens institut för folkhälsan påpekat. Skador uppkommer också på vegetationen i närheten av stora utsläpp och korrosionen är besvärande. Men är det bara svavlet som är boven? Vet vi ens om svavlet spelar huvudrollen? I luftföroreringar ingår många olika substanser, inte minst sot som förvärrar offekten av svaveldioxidutsläppet. Vid ett symposium 1968, organiserat av Folkhälsan, poängterades att andra luftföroreningssubstanser, t.ex. allergener, kanske var ett väl så stort problem som svaveldioxiden. Vad sedan beträffar svavelnedfallet över Sverige är experterna tydligen ytterst osäkra om vilka effekter detta har. Vi vet heller inte hur mycket om det som kommer till Sverige utifrån — luften över Sverige byts i medeltal var tredje dag. Ja, ger oss detta kunskapsunderlag anledning att prioritera åtgärder mot svavlet i oljan före många andra angelägna åtgärder? Det förefaller mig tveksamt, tills jag får höra en övertygande argumentering för att det är den rätta vägen, inte bara den enklaste vägen, utåt sett. Trots bristfälligt kunskapsunderlag och kontroversiella forskningsresultat måste vi vidtaga åtgärder för en bättre luft — vid sidan av, vilket jag särskilt vill betona, en ökad satsning på forskning. Men vilka åtgärder? Ja, vad det nu än är som är farligt av det som släpps ut i luften från eldningsanläggningar och industrier, så är det uppenbart att det är själva utsläppet som måste angripas. Därvidlag ansluter jag mig alltså till herr Wirténs uppfattning. En väg är att minska utsläppet av rökgaser, vilket kan åstadkommas genom att begränsa eller stoppa ökningen av energikonsumtionen och använda normer som bättre tillgodoser behovet av värmeisolering. Enligt uppgift eldar vi här i landet för kråkorna för 500 miljoner kronor per år och skulle kunna minska svaveldioxidutsläppet motsvarande 2 procent svavel i oljan med bättre värmeisolering. Om jag tolkar jordbruksministerns något dunkla svar på denna punkt rätt, så skall ett projekt för detta nu startas, men enligt de efterforskningar jag gjort sedan jag fått svaret kan de dock inte karakteriseras som ett särskilt omfattande projekt. En annan väg är centralisering av uppvärmningen, något som jag vet diskuteras inom naturvårdsverket, även om jag inte tror att vi har fått några stora förslag om detta ännu. En väsentlig anledning till att föroreningar över huvud taget uppkommer är bristfällig förbränning. En tredje väg är därför att angripa förbränningstekniken — jordbruksministern anger ju nu också att forskning pågår på detta område. Möjligheterna att minska luftföroreningar som är en följd av stoftemissioner genom att ändra bränslets sammansättning har alltför litet beaktats — svensk oljestandard anses föråldrad. I dag är det t.ex. så att man vid övergång till lågsvavlig olja anser sig kunna acceptera en lägre skorstenshöjd, vilket ur stoftsynpunkt är mycket allvarligt. Rolf Wirtén har i sin interpellation och i sitt inlägg här tagit upp naturgas och alternativet rökgasrening. Genom att knyta föreskrifterna för eldning till målen, dvs. utsläppen, och inte ett medel, dvs. lågsvavlig olja, stimuleras utvecklingen av olika tekniska möjligheter på olika nivåer — inte nödvändigtvis bara centralt — och den lågsvavliga oljan, som det kommer att vara brist på under avsevärd tid, kan användas där den bäst behövs. Vi har i andra sammanhang här i kammaren haft hetsiga diskussioner om generella åtgärder contra selektiva. I fråga om luftvården är det alldeles uppenbart att föroreningssammansättningen och likaså förore ningsgraden är så varierande på olika orter att man borde tillgripa selektiva åtgärder. I USA tycks man gå den vägen. Men alla de olika tänkbara åtgärder som jag har räknat upp — det finns förmodligen fler — kräver pengar. Har regeringen en plan för hur pengar ska tillföras alla dessa angelägna projekt. Räcker pengarna till? Eller anser jordbruksministern att det är rimligt och riktigt att lägga miljonbelopp, kanske miljarder, på en åtgärd, dvs. nedtrappning av svavelhalten i eldningsoljor, när kanske de andra åtgärderna kommer att visa sig vara långt mer nödvändiga? Och så till naturvårdsverkets kostnadsberäkningar. Det är nu inte jag, herr statsråd, som ifrågasätter verkets beräkningar — det är jag sannerligen inte kompetent till — utan en hel rad kunniga personer och tydligen också institutioner. Naturvårdsverket anger 220 miljoner kronor per år — andra kommer till en siffra någonstans mellan 500 miljoner kronor och 1 miljard per år. Det är ju en betydande skillnad, inte minst mot den bakgrunden att cirka hälften av summan försvinner ur landet. Skillnaden i beräkningarna tycks ligga i att naturvårdsverket utgår från kostnaden för avsvavling, medan oljeproducenter och andra hävdar att den kostnaden är av mindre intresse: priset kommer att betingas av efterfrågan, och då efterfrågan kan beräknas stiga fortare än tillgången, kommer priset att bli högt. Jordbruksministern uppger att verkets siffror bygger på beräkningar inom OECD, vilket ju inte nödvändigtvis gör dem riktiga. Nu är förhållandet det att OECD uttryckligen anger kostnaden för avsvavling. Den högre beräkningen, mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor, stöds enligt min mening av det faktum att när vi 1970 fick en påtaglig knapphet på tjockoljor — jag tror att man kan bortse från orsakerna härtill — så mer än fördubblades priset. Vem som har rätt kan inte jag bedöma, men jag anser att jordbruksministern bör titta litet närmare på det hela, och jag hade faktiskt hoppats att få ja på min tredje fråga. De lägsta kostnaderna för bättre luft får man naturligtvis om olika metoder utvecklas och tillåts konkurrera. Det har på senare tid på sina håll hävdats att luftvårdspolitiken — svensk miljövårds flaggskepp — skulle vara felinriktad. Det finns ingen anledning att här gå in på de skäl som har angivits till detta förhållande. Jag har emellertid konsumerat avsevärda mängder material och kontaktat många experter på olika områden för att utan förutfattade meningar försöka bilda mig en egen uppfattning i frågan. Detta gör mig ingalunda till någon expert, men jag måste konstatera, fru talman, att jag bara funnit fler och fler frågetecken kring den ensidiga inriktningen på lågsvavliga oljor. Jag vore tacksam om jordbruksministern kunde räta ut några av dem. Statsrådet vill visserligen inte nu kommentera naturvårdsverkets förslag utan ber oss interpellanter vänta på regeringens ställnings tagande. Men eftersom det ställningstagandet inte kommer att behandlas av riksdagen har jag och tydligen också herr Wirtén tyckt det vara befogat att ta upp kammarens tid för att få diskutera en fråga som jag åtminstone finner ytterst allvarlig. Låt mig så till sist något beröra den internationella aspekten. Det är säkert riktigt att FN-konferensen kan innebära en skjuts framåt mot internationella lösningar av föroreningsproblemen. Men jordbruks ministern hänvisar — liksom naturvårdsverket — till den rapport över nederbördens försurning som utarbetats till denna konferens. Herr Bengtsson känner säkert till att den rapportens resultat och slutsatser starkt ifrågasatts av expertis här i landet. Som exempel kan bara nämnas att gruppen gör detaljerade uppskattningar av olika källors bidrag till svavelnedfallet, och det har väckt förvåning, eftersom man inom Nordforsk just startat ett forskningsprojekt beträffande transporten av svavlet och — som statsrådet nämner — inom OECD håller på att planlägga ett arbete i samma syfte. De jag talat med — och det är klart att jag inte utesluter att jag har missat dem som möjligen hade en annan uppfattning — anser det inte möjligt att påstå mer i dag än att svavlet onekligen transporteras omkring i luften. Det vore naturligtvis förmätet av mig att komma med ett råd till jordbruksministern, men låt mig åtminstone uttala den uppfattningen att det vore klokt om jordbruksministern gjorde vad han kunde för att få den, som jag bedömer det, oundvikliga diskussionen inom landet kring denna rapport ur världen i god tid före FN-konferensen. Jag är nämligen övertygad om, att om de brister som sagts vidlåda rapporten är riktiga, så kommer den att mera skada internationellt samarbete mot luftföroreningar än motsatsen. Jag tackar alltså för jordbruksministerns svar men anser det långt ifrån uttömmande i förhållande till de frågor jag ställt. Jag hoppas därför att jordbruksministern vill komplettera svaret.

Fru talman! Fru Mogård fäste uppmärksamheten på att man trots trots brister i kunskapsunderlaget ändå måste fatta vissa beslut även på detta område. Det är alldeles riktigt. Men jag fick en känsla av att fru Mogård hade färdiga uppfattningar om det mesta i dessa frågor, och det är inte möjligt för mig att ta upp alla punkter i hennes anförande. Jag skall emellertid göra det så långt det är möjligt. Fru Mogård lovade att anlägga kritiska synpunkter på mitt svar, men jag tyckte inte att de var så kritiska att det var oroande. De var omfattande men inte direkt kritiska. Den röda tråden i fru Mogårds anförande var huruvida åtgärderna i naturvårdsverkets förslag var effektiva och om förslaget inte kostar för mycket att förverkliga. När det gäller kostnadsfrågan är det med den som med alla andra frågor i verkets förslag, nämligen att den är föremål för remissbehandling. Det är det som är orsaken till att jag inte är beredd att ge herr Wirtén eller fru Mogård några uttömmande svar på hur jag kommer att ställa mig till detaljutformningen av förslaget. Det har kritiskt granskats av en hel rad remissinstanser, som förfogar över expertis både då det gäiler föroreningar i luften och de kostnader som kan uppkomma för att avhjälpa dem. Regeringen har helt enkelt fått fullmakt av riksdagen att fatta beslut om nedtrappningen av svavelhalten i eldningsoljan, och då måste regeringen besluta om ett program som är ekonomiskt försvarbart och praktiskt möjligt att genomföra. Och det kan göras först sedan de remissmyndigheter fått yttra sig som förfogar över den erforderliga Det intressanta i detta sammanhang är emellertid, om jag nu håller mig till naturvårdsverkets förslag, att fru Mogård fruktar det, medan herr Wirtén uppskattar det högt. Han har själv skrivit till mig och sagt att han tillmäter de miljövårdsåtgärder som här är i fråga en hög angelägenhetsgrad. Han ser gärna att alla möjligheter att påskynda nedtrappningen blir tillvaratagna och skulle sålunda i och för sig hälsa med tillfredsställelse om en minskning av svavelhalten kunde åstadkommas snabbare än vad naturvårdsverket har antagit. Men givetvis, tillägger han, inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och praktiskt möjligt. Ja, det rådet kommer jag antagligen att få av hela riksdagen någon gång i nästa vecka. Därmed har riksdagen givit regeringen fullmakt att fatta beslut i denna fråga och ger den väl också en ytterligare rekommendation att om möjligt gå längre än vad naturvårdsverket har föreslagit. Vad sedan gäller rapporten till FN, vår case study, skulle jag vilja be fru Mogård att vara en smula försiktig. Hon sade att den rapporten har starkt ifrågasatts av experter. Jag tror man skall vara litet försiktig när man bedömer den saken. Jag är inte själv i stånd att kritiskt granska varje påstående som med ledning av den forskning som bedrivits görs i nämnda rapport, men jag har talat med vetenskapsmän både i Sverige och i utlandet, som uppskattar denna case study-rapport mycket högt och betraktar den som ett mycket värdefullt bidrag till förberedelsearbetet inom FN. Om det sedan finns en del forskare här hemma i Sverige som är kritiska mot den, så kan vi inte göra någonting åt det. Det är forskarnas rättighet att ha kritiska uppfattningar. Men på det hela taget har den mottagits mycket positivt. En annan synpunkt som fru Mogård anförde var att vi i vårt land eldar för kråkorna. Jag tror att hon har rätt i det. Jag har i interpellationssvaret sagt att det säkert finns mycket att göra när det gäller att åstadkomma energibesparingar. Naturvårdsverket är inkopplat på Ingenjörsvetenskap sakademiens projekt om energibesparande åtgärder. Det gäller i första hand en utredning om lokaluppvärmning ur miljöoch energibesparingssynpunkt med hänsyn till de olika systemens kostnader och den tekniska utvecklingen. Nu har man en hel del erfarenhet, och den skall man i första hand ta vara på. Verket är berett att bidra till förstudier genom att anställa en person som får ägna sig helt åt den. Vi gör alltså en hel del. Det är så på varje område som fru Mogård tog upp i sitt anförande: vi håller på med olika åtgärder, undersökningar och forskning. Man får inte glömma att vi i Sverige har byggt upp en stor miljövårdsadministration som har till uppgift att kontinuerligt följa miljövården, bedöma vilka behov som föreligger och föreslå åtgärder. På den punkten har vi kommit långt jämfört med andra länder. Sedan en liten kommentar till den utredning jag har tillsatt om miljövårdskostnaderna. Det är riktigt att riksdagen fattade ett beslut, som jag röstade emot. Men vi lever i ett demokratiskt land, och har riksdagen begärt en utredning tycker jag man skall tillgodose det önskemålet. Nu var emellertid riksdagens begäran utomordentligt begränsad — min utredning är mycket mer omfattande än riksdagen hade begärt, helt enkelt därför att jag tror att det är nödvändigt att vi nu gör en undersökning av de ekonomiska konsekvenserna av de miljövårdsåtgärder vi måste vidta för att komma till rätta med den miljöförstöring som redan har ägt rum. Det är nödvändigt också för att kunna bedöma kostnaderna för de miljövårdande åtgärder vi genom vår lagstiftning ålägger företag i framtiden.

Man får inte glömma det arbete som sker i Norden. Vi har redan det nordiska kontaktorganet, som kan förbereda överenskommelser i Norden, och vi måste ha överenskommelser i Europa. Jag bara nämner FN-konferensen och dess resultat. Den får emellertid inte förta våra krav på och vårt arbete med att åstadkomma regionala överenskommelser. På frågan beträffande andra åtgärder än nedtrappningen av svavelhalten vill jag säga att jag i mitt svar talade om att vi självfallet måste gå fram med även andra åtgärder, t.ex. rökgasrening. Men för att klara det måste man ha en forskning, man måste få fram metoder som är effektiva och inte i sig själva miljöförstörande. Det finns en sådan forskning på gång, och det finns ett antal anläggningar som är under projektering där man skall använda rökgasrening. Staten medverkar ju på flera håll för att få fram en rökgasrening som är effektiv, och man försöker även att få fram en processteknik som minskar svavelutsläppen. Allt det här pågår — det är riktigt — men man skall ha klart för sig att under hela 1970-talet kan det bara bli komplement, huvudparten måste avse nedtrappningen av svavelhalten. För så vitt inte herr Wirtén bytt ståndpunkt sedan han deltog i jordbruksutskottets utlåtande delar han min uppfattning på den punkten. När det gäller kostnaderna för naturvårdsverkets förslag, som herr Wirtén tog upp, kommer jag att mycket noga granska vad remissvaren innehåller på den punkten. Vi får alltså en grundlig belysning av naturvårdsverkets egna beräkningar på den punkten. Jag har ingen anledning att anse annat än att naturvårdsverket under ämbetsmannaansvar med hjälp av sin tekniska expertis har lämnat en realistisk siffra att utgå ifrån för dagen, alltså innan jag grundligt har gått igenom alla remissvaren. Vad beträffar frågan om naturgas är det klart att den hör framtiden till. Det är en sak som vi säkert kommer att få, men det ligger inte så nära i tiden att det underlättar situationen för oss. Vi måste i dagens läge se till att vi får eldningsolja med mindre svavelhalt. Till den konkreta frågan från herr Wirtén om vad som har hänt, sedan industriministern lämnade sitt svar, kan jag säga att vid det möte man hade mellan Sverige och Sovjet tillsattes en svensk arbetsgrupp, som nu undersöker möjligheterna att importera naturgas från Sovjet. Därefter skall man ta en ny kontakt. Man har för dagen inte bestämt tidpunkten för den kontakten men här är alltså redan ett arbete på gång, där man undersöker alla de problem som herr Wirtén tog upp. Ja, fru talman, den aktuella frågan för dagen är ju hur man skall behandla det förslag som naturvårdsverket har lämnat regeringen. Det hör Nr 145 till saken att förslaget från naturvårdsverket är en beställning: För att Fredagen den regeringen skall kunna fullgöra det Uppdrag som riksdagen har lämnat till 10 december 1971 regeringen måste man ju ha ett underlag för sitt beslut. Och nu äradlltså — naturvårdsverkets förslag granskat av jordbruksutskottet, som förordar Om åtgärderna mot riksdagen att påskynda i vart fall beslutet det första året, ja, t.o.m. gå Svavelföroreningar längre än vad naturvårdsverket har föreslagit. i luften, m.m. Sedan har vi hela raden av remissvar — en del vill att man skall fastställa ett program för att fastighetsägare och andra skall veta hur man bör ställa sig, medan andra avråder från detta och menar att man skall ta ett steg i taget, då utvecklingen kan ge andra lösningar än nedtrappning av svavelhalten i oljan. Det blir alltså regeringen som nu får försöka avgöra detta med ledning av alla de råd vi har fått av remissmyndigheterna.

Fru talman! Jag tycker, herr jordbruksminister, att det är något av en fråga om medinflytande som vi nu diskuterar. Jag säger detta mot bakgrund av det bemyndigande som riksdagen onekligen har givit regeringen att fortsätta nedtrappningen av svavelhalten i eldningsoljorna. Jag har inget att invända mot det men då är det också rätt viktigt, tycker jag, att riksdagsmännen söker föra fram synpunkter på de förslag som skall ligga till grund för regeringens beslut. Det är, som jag nämnde i mitt första inlägg, motivet till att både fru Mogård och jag har tagit upp denna fråga. Vi vill påverka beslutet — i mitt fall i den riktningen att man satsar något hårdare på det som jordbruksministern kallar för komplement, alltså rökgasrening. Av de skäl som jag tidigare redovisade tror jag att man tvingas till en betydligt hårdare satsning på utvecklingsarbetet för rökgasreningstekniken. Framför allt blir det nödvändigt på grund av de prisstegringar som flera remissinstanser befarar kommer att följa genom bristen på lågsvavlig olja. Beträffande de internationella överenskommelser som jordbruksministern talade om, tror jag, att de regionala är viktigaste. Men jag skulle ändå vilja följa upp mina tidigare frågor med att efterlysa vad den svenska regeringen har gjort för att påverka WHO, Världshälsoorganisationen, som håller på med att utarbeta gränsvärden för just svavelföroreningar i luften. Vi väntar på de rekommendationerna. Men trots att de utlovats har ännu inget hörts om dem. Kan jordbruksministern också på den punkten upplysa oss något om när de kommer vore det bra.

Jag skall citera vad professor Bolin har sagt helt nyligen på Naturskyddsföreningens årsmöte. Hans uttalande lyder så här: ”Jag vill också gärna påpeka att utformningen av detta program väl ensidigt favoriserar avsvavling av olja medan däremot metoder att avlägsna svaveldioxiden ur rökgaserna och återvinna svavlet inte i samma grad stimuleras genom de föreslagna åtgärderna. Det kan knappast vara 103 riktigt att på detta sätt på administrativ väg ta ställning till ett tekniskt problem. En vidare teknisk utveckling på bred front bör stimuleras så att de mest effektiva och de mest ekonomiska metoderna till slut blir de som kommer till användning.” Just detta skulle jag gärna vilja betona inför regeringens fortsatta arbete med frågan. Av de frågor som jag ställde i mitt första anförande saknar jag svar på två. För det första: När kommer regeringen att fatta beslut i denna fråga? För det andra: Kommer regeringen att satsa — jag upprepar det än en gång — på ett ökat utvecklingsarbete i fråga om rökgasrening, något som jag finner synnerligen väsentligt?
Fru talman! Jordbruksministern karakteriserade mina kommentarer som omfattande men inte kritiska. Då har han missuppfattat mig. Det var meningen att de skulle vara kritiska. Visserligen framför jag mina kommentarer i en hovsam form, som jag uppfattade det, men jag är ytterligt skeptisk mot regeringens miljövårdspolitik i många avseenden, vilket knappast kan komma som en överraskning. Jag är kanske relativt ensam om de ifrågasättanden som jag har gjort i mitt huvudanförande i dag. Men det säger i och för sig inte att jag hat fel. Jag hoppas — om det inte låter alltför högfärdigt — att jordbruksministern ett varv till vill begrunda vad jag har sagt. Jag noterar att jordbruksministern nu säger sig vilja företa en grundlig granskning av kostnaderna. Det tycker jag är absolut nödvändigt, särskilt med hänsyn till den effekt det kan ha för svenskt näringslivs bärkraft och konkurrenskraft, om kostnaderna närmar sig miljarden. Jordbruksministern säger att han håller sig till förslag från myndigheter som förfogar över erforderlig sakkunskap. Ja, jag tror att det är uppfattningen, men man frågar sig ibland, om verkligen erforderlig sakkunskap anlitas. Jag tillåter mig att vara litet osäker på den punkten. När det gäller denna case study tycker jag ändå att man kan bli litet fundersam när man ringer till folk på olika statliga forskningsoch andra institutioner och på frågan hur det är med försurningen på skogsmarken får svaret: ”Nja, där har vi aldrig märkt någon försurning, men det kanske det är i vattnet.” Och sedan svarar en vattenexpert: ”Nej, någon sådan har vi aldrig märkt, utan ibland har vi t.o.m. funnit att det är tvärtom. Men i skogen kanske det är försurning.” Då blir man faktiskt litet förvirrad. De personer som jag har tagit kontakt med kan inte anses som särskilt ”originella”, utan jag anser att man kan betrakta dem som etablerade experter. Jordbruksministern säger att jag förefaller att ha en färdig uppfattning. Det har jag väl på sätt och vis; den slutsats jag drar av att kunskapsunderlaget är så dåligt är att vi måste satsa mera på forskning och göra en omprioritering, i första hand beträffande det nuvarande anslaget eller inom den anslagsram som kommer, och försöka lägga mera pengar på forskningen. Det framstår som oundvikligt. Inte heller beträffande den aktuella svavelfrågan anser jag det rimligt att binda sig vid ett program för hela 1970-talet.

i luften, m.m.
Fru talman! Jag vilseleddes av fru Mogårds vänliga ton när hon talade till mig, men jag fattade nog att hon var utomordentligt skeptisk mot vår miljöpolitik och i rätt mycket ifrågasatte den. Det kan väl inte ligga så värst vetenskapliga undersökningar bakom ett ståndpunktstagande, om man bara ringer upp en person för att fråga vad han anser. Det är väl litet farligt att inta en ståndpunkt efter ett hastigt telefonsamtal med någon, även om det är med en vetenskapsman. Men det sista som fru Mogård sade, att man bör vara försiktig och inte binda sig för hela 1970-talet, visar att vi är nere på marken igen och kan diskutera. Det är klart att avvägningsproblemet är svårt. Regeringen kan självfallet inte göra mer än fastställa vad som skall ske nästa år, men tanken var att man skulle så att säga ange riktlinjerna för hela 1970-talet, så att man visste vad man hade att rätta sig efter på sikt. Jag har inte intagit någon bestämd ståndpunkt, om det kan vara riktigt och rimligt. Det får vi allt begrunda. Orsaken till att man bör vara försiktig skulle i så fall vara att man efter ett par, tre år kan ha kommit längre i den forskning som vi bedriver rätt intensivt — t.ex. forskningen om rökgasrening och allt sådant, som för dagen bara är ett komplement. Det är alldeles klart, fru Mogård, att jag skall begrunda det fru Mogård har sagt — det skulle väl aldrig falla mig in att inte lyssna på vad en ledamot av denna kammare säger. Det är alldeles klart att vi gör så, men det innebär inte att jag kan lova att efterleva alla förslag som ledamöter för fram. De får i sin tur begrunda, att man inte alltid kan göra det. Herr Wirtén började sitt anförande med att säga att det här är en fråga om medinflytande. Ja, det är klart, men om riksdagen ger regeringen en fullmakt, vill regeringen gärna ha förtroendet att fullfölja uppdraget. Det finns dock inte något hinder för riksdagsmän att framföra sina synpunkter. Det har jag aldrig förmenat någon. Tvärtom har ju jordbruksutskottet behandlat denna fråga, trots att regeringen fått en fullmakt. Men jag ser till min glädje att jordbruksutskottet inte tar fullmakten från regeringen, utan herr Wirtén tillsammans med alla övriga ledamöter vill bara att regeringen skall handla litet snabbare än vad naturvårdsverket förordat. Här är jag litet fundersam över vad herr Wirtén egentligen menar. Han gör gällande att han vill föra fram alternativa lösningar. Då förstår jag inte hur han kunnat skriva under jordbruksutskottets betänkande. Det är alldeles klart att vi skall satsa mera på de alternativa lösningarna, men vi måste realistiskt bedöma den här frågan. För dagen gäller att sådana bara kan bli kompletterande åtgärder. Någon annan uppfattning kan man inte få på den här punkten. 105 Herr Wirtén ber oss satsa hårdare på dessa kompletterande åtgärder. Då uppkommer närmast frågan: Hur mycket hårdare? Jag har i mitt svar sagt att vi redan har forskning i gång på dessa områden. Som svar på herr Wirténs sista fråga kan jag säga: Regeringen bestämmer inte exakt vilka forskningsprojekt som skall få pengar utan regeringen anvisar forskningspengarna till de olika forskningsråden, vilka själva rimligtvis får göra erforderliga prioriteringar. Jag föreställer mig att de ting vi diskuterat från miljöskyddssynpunkt är så viktiga att man säkert i fråga om dem kommer att satsa ännu hårdare. Det är svaret på den sista frågan. Den andra frågan gällde när man kan fatta ett beslut. Jag kan inte exakt ange tidpunkten, men beslutet bör fattas rätt snart. Jag räknar med att vi någon gång i januari månad skall kunna få fram ett beslut.
Fru talman! Vi lär inte den här gången kunna komma så mycket längre i själva sakdiskussionen, men jag ber ändå att få kommentera ett yttrande av jordbruksministern. Han tyckte att det var äventyrligt att ringa upp och fråga vetenskapsmän under några korta samtal. Upplysningsvis kan jag meddela att det rörde sig om mycket långa samtal varje gång. Jordbruksministern säger att detta inte kan vara någon vetenskaplig undersökning. Då kanske jag kan passa på att få ett råd av jordbruksministern. Hur gör man, om man är en miljöintresserad riksdagsman? Accepterar man bara de expertutlåtanden som ställs till ens förfogande eller är det meningen att man skall vetenskapa själv. Vi har inte så många andra vägar att gå än att ta kontakt med personer som är sakkunniga på olika områden. Men jag kanske kan få diskutera litet mera med jordbruksministern också utanför den här kammaren. Jag inbillar mig att det skulle vara utomordentligt lärorikt.
Fru talman! Nej, herr jordbruksminister, jag har inte på något sätt ändrat ståndpunkt från det tillfälle då vi behandlade den här frågan i jordbruksutskottet. Om jordbruksministern gör en jämförelse med vad det eniga utskottet här har skrivit och den interpellation som jag framlämnade redan på höstriksdagens första dag, så ser han att överensstämmelsen är mycket god. Flera av de punkter som jag fört fram i interpellationen och som jag funnit vara mycket väsentliga är beaktade i den här skrivningen. Jag vill erinra om vad som sägs om gasimporten och rökgasreningen. Just de frågor jag i dag betonat som särskilt viktiga för att vi inte skall komma i en krissituation på grund av den eventuella bristen på lågsvavliga oljor. Jag skall bara citera ett par meningar ur utskottets betänkande. Där står bl.a. att det är ”enligt utskottets mening angeläget att även andra möjligheter att lösa här aktualiserade problem uppmärksammas. Med hänsyn bl.a. till rådande knapphet på svavelfattiga oljor synes frågorna om avsvavling av oljorna eller rökgaserna särskilt viktiga.” Litet längre ned i texten talas om hur viktigt det är att forskningsoch utvecklingsarbetet på detta område intensifieras. Det är precis vad jag i dag har tryckt så hårt på. Jordbruksministern frågar mig hur hårt man skall satsa. Det är naturligtvis alltid svårt att ange i kronor. I interpellationssvaret tycker jag, som jag påpekade redan i mitt första inlägg, att det finns en gradskillnad som är intressant. Jordbruksministern säger själv att det finns ett visst utvecklingsarbete i Sverige, medan det är omfattande internationellt. Eftersom våra jordar, särskilt i sydvästra Sverige, visat sig speciellt känsliga för dessa negativa effekter, anser jag att det också för oss finns skäl att göra en omfattande satsning på utvecklingsarbetet för just rökgasreningen. Jag tror det är en nödvändig komplettering, och kanske längre fram inte bara en komplettering utan rent av ett alternativ.
Fru talman! På sikt är naturligtvis dessa kompletterande åtgärder inte bara kompletterande. Men vad vi talar om är situationen i dag. Jordbruksutskottet har också föreslagit regeringen att på den här punkten gå längre i nedtrappningen än vad naturvårdsverket har föreslagit. Det kan ju inte jordbruksutskottet gärna ha gjort därför att man menar att det finns andra åtgärder att vidta i stället. Om man jämför Sveriges forskning med den som bedrivs i världen i övrigt är det riktigt att säga att vi skall ha ett visst forskningsarbete men att den totala forskningen i världen skall vara omfattande. Vi kan inte själva klara allt det forskningsarbete som är nödvändigt inom miljövården, utan vi måste suga ut allt vi kan få av det som sker på det internationella planet, och det skall vi också göra. Vad jag menar, fru Mogård — och det rådet kan jag ge — är att om det kommer en case study som har utförts av ett stort antal vetenskapsmän behöver man inte tvunget hundraprocentigt tro att de som kritiserar det har rätt. Det finns en gammal domarsats som lyder: audiatur et altera pars, och den bör gälla även inom miljövården. Jag är självfallet med stor glädje beredd att tala miljövård med fru Mogård utanför denna kammare.

Fru talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig, om jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta och främja de mindre och medelstora företagens marknadsföring och om jag är beredd att ge ytterligare stöd till de mindre och medelstora företagens export till övriga nordiska länder. De mindre företagens handikapp i kunskaper om internationell marknadsföring är otvivelaktigt en hämsko på deras möjlighet att deltaga i exportutvecklingen. Detta föranleder mig att vid prioriteringen av statens insatser ta stor hänsyn till dessa företags behov av hjälp på Staten stöder med olika åtgärder exportmarknadsföringen. Exportrådet för den mindre industrin och handelssekreterarna har till uppgift bl.a. att överföra kunnande inom marknadsföring till företagen. Exportrådet har i sin verksamhetsinriktning de nordiska länderna som utomordentligt betydelsefulla marknader för de mindre och medelstora företagen. För närvarande pågår en kraftig förstärkning av den exportfrämjande verksamheten. Handelssekreterarkontor upprättas i Dösseldorf, Stuttgart, Milano, Budapest och Houston. Denna reform syftar just till att lämna specialisthjälp till företagen när det gäller marknadsföringen på viktiga marknader. Satsningen kommer i hög grad att bli till nytta för de företag som har ringa exporterfarenhet, dvs. i stor utsträckning de mindre och medelstora. Den utbyggnad som på senare år gjorts av exportrådet har också förbättrat de mindre företagens möjligheter att här hemma få kvalificerad rådgivning. Frågor om statens insatser för främjande av exporten kommer att föreläggas vårriksdagen i särskild proposition.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Motivet för denna är att Marknadsförbundet gjort en undersökning av företag som under 1971 har varslat om permitteringar. Av den undersökningen framgick att det i första hand rörde sig om företag som hade mindre väl utbyggda märknadsfunktioner. Det är just de företagen som upplever sådana svårigheter att det resulterar i permitteringar. En viktig orsak härtill är att marknadssidan blivit eftersatt. För en allt större del av dessa företag har exporten blivit ett nödvändigt och naturligt led i verksamheten. Skapandet av frihandelsområdet, Sveriges begränsning som marknad och den ökade konkurrensen har ju medfört att de mindre och medelstora företagen med kraft måste försöka inrikta sig på marknader utanför Sverige. Av svaret framgår att statsrådet delar min uppfattning att de mindre företagen har ett handikapp i sin brist på kunskaper och resurser i det avseendet och att detta hämmar deras möjligheter att deltaga i exportutvecklingen. Statsrådet säger också i svaret att vid prioriteringen av de insatser som staten gör skall man ta stor hänsyn till de mindre och medelstora företagen. Det var alltså besked på den första frågan som jag ställde i min interpellation. På den andra frågan däremot, huruvida statsrådet var beredd att ge ytterligare stöd till de mindre och medelstora företagens export till övriga nordiska länder, kan jag inte utläsa något särskilt besked ur statsrådets svar — möjligtvis med undantag för att statsrådet hänvisar till att exportrådet i sin verksamhetsinriktning har de nordiska länderna ”som utomordentligt betydelsefulla marknader för de mindre och medelstora företagen”. Det ger emellertid inget direkt besked huruvida statsrådet är beredd att vidtaga åtgärder i avseende på vad jag har frågat om. Det hade varit intressant om statsrådet velat svara på den frågan, eftersom de nordiska länderna har kommit att spela en allt större roll för vår export. Under de två senaste åren har ju handeln med våra grannländer stigit klart starkare än vad som gäller de övriga marknaderna. I reella tal uppgick vår export 1970 till 35 084 miljoner kronor, varav 9449 miljoner gick till Norge, Danmark och Finland. Vi har under lång tid haft ett kraftigt överskott i handeln med dessa länder, vilket gjort att en starkare kommersiell bearbetning av dessa länder av statsmakterna såvitt jag kan förstå inte ansetts vara nödvändig. Jag tror inte det kan vara ett motiv för att vi som enda nation i Norden saknar kommersiellt utbildad personal på våra ambassader i Norge, Danmark och Finland eller har handelssekreterare eller deras motsvarighet stationerade där. Jag har svårt att tro att det är mot bakgrunden av dessa länders betydelse för Sveriges export som vi saknar kommersiellt utbildade representanter. Nu har vid flera tillfällen våra ambassader påpekat att en förstärkning av ambassadernas kommersiella service är både önskvärd och nödvändig. Särskilt har ambassaden i Köpenhamn med kraft understrukit vikten av särskilt avdelad merkantilt skolad personal för handläggning av handelsförfrågningar. För närvarande har en ambassadsekreterare/attaché uppgiften att bevaka dessa frågor på deltid. De gör självfallet inom ramen för sin kapacitet ett förtjänstfullt arbete. Jag tycker emellertid att företagens exportansträngningar måste stimuleras i rådande ekonomiska läge. Därför vore det realistiskt om vi vid den exportökning, som vi självfallet måste satsa på, också klart kunde emotse en stigande relativ exportandel för den mindre industrin, dvs. för företag med mindre än 100 anställda. Det är ju mest naturligt för nyexportörerna att först undersöka sina möjligheter på den nordiska marknaden. Men för att dessa företag skall erhålla ett tillfredsställande beslutsunderlag härför, måste förbättrade resurser sättas in på Danmark, Norge och Finland. Norden är i flera avseenden en betydelsefull avsättningsmarknad för produkter från den mindre industrin, och en lyckad inbrytning kan öppna vägen till en betydligt vidgad export. Det är därför av vikt att företagen på ett så riktigt sätt som möjligt introducerar och marknadsför sina produkter där för att sedan med de erfarenheter de får på den nordiska marknaden kunna börja bearbeta marknaderna utanför Norden. Vi kan t.ex. se på Finland, där den finska staten markerat stöder finska säljaktiviteter och kampanjer både här i Sverige och i Norge. På finskt håll har man löst problemet med kommersiell bevakning i Norge och i Danmark genom tillsättande av handelssekreterare, som organisatoriskt är knutna till handelsoch industriministeriet men funktionellt är verksamma under Finlands utrikeshandelsförbund. På den svenska marknaden har de ju också hjälp av Finsk-Svenska handelskammaren här i Stockholm. Jag tycker att det är angeläget att snarast starta en aktiv exportfrämjande verksamhet i de nordiska länderna för att nå snabba exportresultat för de svenska företagen. En lösning vore väl att man finge en förstärkning på våra ambassader i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Man kan väl även tänka sig att det kan ske i form av någon handelsattaché vid dessa ambassader. En annan lösning vore väl också att exportrådet finge möjligheter att anställa tjänstemän och placera dem på ambassaderna i de nordiska länderna. Kompetensen hos dessa på fältet arbetande handläggare borde vara mellan handelssekreterare och handelssekreterareassistent, alltså en person som utan att ha nått upp till de högre positionerna ändå har den teoretiska och praktiska bakgrund som erfordras i detta sammanhang. Därför vill jag ånyo ställa frågan till statsrådet: Kan man förvänta initiativ från statsrådet i den riktning som jag har angivit här?

Fru talman! När det gäller de mindre och medelstora företagens problem på exportmarknaden tycks herr Andersson i Örebro och jag i sak vara rörande ense. Det finns ingen anledning för mig att fäkta vidare med honom. Jag förstår att det skulle vara utomordentligt intressant för herr Andersson att nu få reda på vad som kommer att stå i statsverkspropositionen eller i andra kommande propositioner. Men herr Andersson har också varit tillräckligt länge i riksdagen för att veta att en sådan nyfikenhet inte lönar sig, framför allt inte i december månad, en månad före framläggandet av statsverkspropositionen. Där är det bara att konstatera att herr Andersson får vänta och se. Herr Nordgren vidgade väsentligt ramen för debatten och svävade ut över ganska vida vatten. Låt mig bara säga att det är regeringens ärliga uppsåt och övertygelse att vi måste bedriva en sådan ekonomisk politik att alla företagsformer kan existera och drivas i detta land. Vi betraktar företagandet som ett fullt hederligt — inte bara nödvändigt utan också fullt hederligt — sätt att förtjäna sitt uppehälle på.
Fru talman! Nog borde statsrådet hålla mig räkning för att jag inte ställt mig upp och sagt: Vad avser statsrådet att skriva i sin proposition till riksdagen i januari? Men det är ju så i detta hus, att arbetsbelastningen även för statsrådet är mycket stor. När man ställer en fråga i oktober kan man räkna med att man får svaret ungefär när statsverkspropositionen är nästan färdigskriven. Man kan inte räkna med det, men det har blivit så i detta fall. Självklart är jag medveten om att vi bara har en vecka kvar, och sedan kommer vi tillbaka i januari, och då får jag väl se vad statsrådet skrivit och återkomma i motionsform i riksdagen i dessa frågor. Orsaken till att jag var speciellt intresserad av att få en redovisning om de nordiska länderna och den allmänna policy vi skall ha när det gäller att bedriva vår export på Danmark, Norge och Finland är ju att det finns speciella svårigheter. Skall man introducera varor i Norge utgör den splittrade marknadsbilden tillsammans med landets topografi ett problem. En representant arbetar ofta bara inom en region. I Danmark har man visserligen det mesta knutet till Köpenhamn, men en mängd större och mindre företag ligger runt om i landet och man når inte alla dessa. Jag nämnde i mitt första anförande vårt tidigare kraftiga exportöverskott på dessa länder. Detta börjar nu jämna ut sig. Jag skall undvika att dra siffrorna, för dem har statsrådet själv. Det finns emellertid all anledning att nu se över vår representation på den kommersiella sidan — antingen på våra ambassader eller på annat sätt, t.ex. med representanter för exportråden i de olika länderna — så att vi får en hygglig bemanning på minst samma sätt som Finland har i Sverige, Norge och Danmark.

Fru talman! Herr Lorentzon har frågat mig om regeringen har för avsikt att avveckla prisregleringen och hur jag bedömer den väntade prisutvecklingen och behovet av en fortsatt, eventuellt skärpt, tillämpning av prisregleringslagen. När allmänna prisregleringslagen sattes i kraft och prisstopp infördes hösten 1970 förutsattes att denna åtgärd endast skulle vara temporär. Avsikten var således inte att återinföra en mera permanent prisreglering av det slag som tillämpades under det senaste världskriget och åren därefter. När det allmänna prisstoppet tillämpats en tid undantogs också efter hand åtskilliga varugrupper och tjänster. Prisstoppet har emellertid behållits för sådana områden som är särskilt viktiga för hushållen. Regeringen avser inte att föreslå förlängning av tillämpningstiden för prisregleringslagen, som utgår den 31 december 1971. Huvudmotivet för denna ståndpunkt är att regeringen inte anser en permanent prisreglering vara en effektiv metod att åstadkomma stabilitet och balans i samhällsekonomin. Som konstaterats i flera sammanhang kan en långvarig prisreglering medföra snedvridningar av produktion och distribution, samtidigt som det är svårt att undvika prisstegringar i ett samhälle som eftersträvar full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. I sammanhanget bör också erinras om vårt lands starka beroende av konjunkturerna i omvärlden. Prisreglering bör tillgripas bara temporärt i speciella situationer och får ses som ett komplement till finansoch penningpolitiska åtgärder. Åtskilliga länder har under de senaste åren förfarit på motsvarande sätt. Sålunda har prisstopp tillämpats under begränsad tid i Danmark, Norge, Nederländerna och Amerikas förenta stater. Andra länder har tillgripit prisreglerande åtgärder av annat slag. Erfarenheterna under den gångna tiden visar å andra sidan, att ett relativt kortvarigt prisstopp kan ha gynnsamma effekter. Från oktober 1970 till juli 1971 låg konsumentprisindex i stort sett stilla, om man bortser från effekten av höjningen av mervärdeskatten. Genom att de avtalade höjningarna av jordbrukspriser och löner i viss utsträckning tillåtits slå igenom i prisbildningen steg konsumentpriserna därefter med 3 procent fram till oktober. Bortsett från effekten av förändringar av indirekta skatter kan konsumentpriserna väntas stiga med ca 3,5 procent under hela år 1971. Motsvarande ökningstal för år 1970 var 5,5 procent. Med tanke på det starka trycket från den internationella prisstegringen och kostnadsutvecklingen i det svenska näringslivet är det i hög grad troligt att vi under år 1971 skulle ha fått en mindre reallöneökning, om inte prisstoppet förelegat. Men det är också klart, att kostnadsstegringar som inte kan kompenseras av produktivitetsförbättringar förr eller senare måste täckas genom prishöjningar. Ett ovillkorligt prisstopp skulle innebära att bl.a. de som sysselsätts inom handeln och jordbruket inte skulle kunna räkna med ökade inkomster. Jämfört med hösten 1970 är läget i dag avsevärt mindre inflationistiskt. Den internationella konjunkturbilden är något splittrad, men i flera länder föreligger en utpräglad lågkonjunktur. Mot bakgrund av de senaste årens erfarenheter finns det dock skäl att noga följa utvecklingen på olika områden och att vidmakthålla en hög handlingsberedskap, som möjliggör ett snabbt ingripande om tendenser till en inflationistisk utveckling på nytt skulle uppstå. Regeringen kommer därför att ge prisoch kartellnämnden i uppdrag att med särskild uppmärksamhet övervaka utvecklingen av priser och marginaler inom produktion och handel. Detta sker redan nu på områden som tidigare undantagits från prisstoppet. Det skall därvid åligga nämnden att hålla såväl regeringen som allmänheten underrättad om utvecklingen i dessa avseenden och att, om behov uppstår, föreslå lämpliga åtgärder. För att staten skall kunna ingripa med tillräcklig effektivitet och skyndsamhet bör allmänna prisregleringslagen ses över. Det kan t.ex. finnas behov av att sätta lagen i tillämpning och införa prisreglerande åtgärder på ett begränsat varueller tjänsteområde utan att, såsom lagen nu uttrycker det, betydande fara föreligger för allvarlig stegring av det allmänna prisläget i riket. Jag avser sålunda att låta utreda prisregleringslagstiftningen.

Fru talman! Först vill jag tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Den första frågan är direkt besvarad. Regeringen kommer att upphäva prisstoppet fr.o.m. den 1 januari nästa år, även om det på senare tid fungerat endast undantagsvis. Handelsministern bekräftar att prisstoppet, innan de många undantagen gjordes, fungerade rätt effektivt och att en påtaglig uppbromsning av priserna blev följden, ja, att priserna i stort sett låg stilla om man bortser från höjningen av mervärdeskatten. Men undan för undan som undantagen gjorts från prisstoppet har också konsumentpriserna stigit. Handelsministern erkänner även att om inte prisstoppet förelegat skulle utvecklingen ha blivit ännu kännbarare för reallönerna. Att nu meddela att prisstoppet kommer att upphöra men samtidigt avisera att regeringen tänker låta utreda prisregleringslagstiftningen, det gör i varje fall på mig ett rätt underligt intryck. Det kan innebära i en del fall kraftigt tilltagna konsumentprisstegringar. Inom vissa branscher kan man ta meddelandet om denna utredning till intäkt för att höja priserna medan tid är. Då prisstoppet är upphävt har ju prisoch kartellnämnden inga egentliga möjligheter till ingripanden, utan kan bara konstatera de prisökningar som förekommer. Det hjälper föga om regeringen, som handelsministern säger i sitt svar i dag, ”kommer — — — att ge prisoch kartellnämnden i uppdrag att med särskild uppmärksamhet övervaka utvecklingen av priser och marginaler inom produktion och handel”. Den trösten är föga eller inget värd för landets konsumenter. Tillåt mig, fru talman, att få delge kammaren innehållet i ett brev från statens prisoch kartellnämnd, sänt som svar till en klagande konsument. Brevet visar hur nämnden själv ser på sin uppgift och sina möjligheter att ingripa då prisstoppet inte är i kraft. Kort innan prisstoppet trädde i kraft förra året behagade en tvättfirma att höja sina priser med över 70 procent. För en viss vikt vittvätt hade tidigare betalats 75 kronor. Plötsligt, omedelbart före prisstoppet, måste kunden betala 135 kronor för samma vikt vittvätt. Frågan är om man inte på den här firman misstänkte att prisstopp skulle komma, varför man ansåg det vara förmånligast för firman att omgående kraftigt höja priserna. För varför detta snabba handlande omedelbart innan prisstoppet kom — i detta fall över 75 procents prisökning? ”Vem vet hur länge detta prisstopp kommer att vara i kraft? ” — så resonerade man tydligen. Vid prisökningen gick man till väga på så sätt att man inte endast höjde kilopriset, utan firman lade ytterligare ett pris till det förutvarande kilopriset, nämligen styckepris. För näsdukar exempelvis måste kunderna efter prisökningen betala ytterligare 50 öre per styck. När prisstoppet inte fungerar kan dylikt inträffa. Kunden klagade hos prisoch kartellnämnden, och det är svarsbrevet från nämnden jag här skulle vilja delge. Jag skall av tidsskäl inte läsa hela brevet, men där står bl.a. följande: ”Av Edert brev framgår att den tvättfirma Ni anlitar kort före allmänna prisstoppets införande höjde sina priser dels per kilo och dels för vissa plagg. Enär prishöjningarna företogs innan prisstoppet trädde i kraft, har nämnden ingen laglig möjlighet att ingripa och företaga sådana åtgärder som t.ex. att föreskriva en prissänkning.

Här konstaterar nämnden alltså att man inte har laga möjligheter att ingripa till förmån för en prissänkning. Det rådde ju inget prisstopp då de prisökningar det här är fråga om trädde i kraft. Vidare konstateras att nämndens verksamhet i huvudsak endast är av prisutredande natur. Det mest kostliga i prisoch kartellnämndens svarsbrev till ifrågavarande kund är rekommendationen att besöka andra tvättfirmor och där efterhöra om någon möjligtvis ställer sig prismässigt fördelaktigare än den firma som han hade använt. Så enkelt kommer prisoch kartellnämnden undan när inget prisstopp är rådande, som om man inte på denna nämnd mycket väl vet att en firma som höjer sina priser med över 70 procent — om den vore ensam om prishöjningen — självklart omedelbart vore tvingad att upphöra med sin verksamhet. Det vet nämnden, och ändå gör man denna rekommendation. Man är givetvis inom de olika branscherna överens om dylika prishöjningar. Någon egentlig konkurrens råder inte. Prisoch kartellnämndens uppgift är endast av prisutredande natur, man konstaterar prisökningarna. Men det kan ju varje husmor göra. Det behövs det ingen prisoch kartellnämnd till för att göra. Att därför handelsministern i sitt svar här i dag sätter så stor lit till denna nämnds arbete, efter att prisstoppet har upphört, förvånar mig storligen. Handelsministern säger på några ställen i sitt svar att bortsett från förändringarna av de indirekta skatterna har konsumentpriserna stigit så och så mycket eller väntas stiga så och så mycket. Jag förstår mycket väl att handelsministern gärna vill bortse från mervärdeskatten och hur den slår igenom i de allt högre konsumentpriserna. Men den kan inte konsumenterna bortse från. En husmor som är ute och handlar kan inte se bort ifrån de ökade kostnader som mervärdeskatten innebär — hon måste betala dem. De får betala denna dyra pålaga, som slår allt högre på priserna ju mer dessa stiger. Det kan beräknas att med de prisstegringar som skett i år har staten i extra mervärdeskatt tagit in ytterligare 500-600 miljoner kronor. Vårt land är nu inne i något som kan betecknas som en priskarusell. Det är därför oroväckande att regeringen nu är beredd att från och med årsslutet upphäva prisstoppet. Vad konsumenterna hade varit i behov av var i stället en fortsatt och därtill skärpt tillämpning av prisregleringslagen. Nu ställer handelsministern i utsikt att regeringen skall ge prisoch kartellnämnden i uppdrag att ”med särskild uppmärksamhet övervaka utvecklingen av priser och marginaler inom produktion och handel”. Att medlen för sådan övervakning inte är tillfredsställande har jag redan påvisat. Det är bra att herr Feldt tycks ha samma åsikt i det avseendet. Men är det ändå inte bakvänt att innan en sådan översyn företagits upphäva prisregleringslagen? Vad blir följden? Efter den 1 januari kommer startskottet för prisstegringarna — det kan vi nog allesammans vara överens om. Regeringen har då avhänt sig möjligheterna att ingripa mot prisstoppets upphävande. Om prisstegringarna blir stora och omfattande kan regeringen ånyo besluta om prisstopp — jag betonar kan. Men det sannolikaste är ju att regeringen ser till sin prestige och inte gör detta i brådrasket. Prisskruven eller priskarusellen får fortsätta. När det gått för långt har regeringen en prisregleringslag om vilken regeringen anser att behov föreligger att företa en översyn. Jag anser sålunda skäl föreligga att till statsrådet ställa följande frågor: För det första: Vore det inte tryggare ur konsumenternas och allmänhetens synpunkt att först sörja för ett avlägsnande av bristerna i prisregleringslagen innan ett upphävande av prisstoppet proklameras? För det andra: Har inte erfarenheterna visat att oskäliga eller, om man så vill, orimliga prissättningar förekommer, och borde då inte resurser skapas för att kunna ingripa i prissänkande riktning? Borde inte den översyn som är avsedd att företas även ta upp denna sida av problematiken?
Fru talman! Jag är inte säker på att herr Lorentzon riktigt har tolkat innebörden av översyn av lagen. Om herr Lorentzon tror att den kommer att gälla prisoch kartellnämndens verksamhet tar han fel. Vad vi avser med denna översyn är regeringens möjligheter att ingripa. Prisoch kartellnämnden har som myndighet alltid möjlighet att hos regeringen slå larm, om den skulle anse att en sådan allmän utveckling av prisläget håller på att inträffa att prisreglerande åtgärder skulle vara befogade. Det är läget i dag. Den förändring som vi anser att man bör överväga är om samma ingripande skulle kunna göras även när det är fråga om inflationistiska tendenser på mera begränsade områden — det skall alltså inte behöva gälla det allmänna prisläget. Därför är prisoch kartellnämndens möjligheter att ingripa, att över huvud taget påverka utvecklingen, de som de är och de kommer att bestå även efter den 1 januari. Det är sedan egentligen fråga om regeringens möjligheter att på grundval av en lagstiftning få riksdagens godkännande för prisreglerande åtgärder — det är den saken som översynen skulle komma att avse. På herr Lorentzons andra fråga kan jag svara att möjligheten att sätta ner rådande priser finns enligt den existerande lagstiftningen. Man kan nämligen fastställa högstpriser, som det heter, vilket betyder att man kan fastställa ett högstpris som är lägre än de faktiska priser som råder på marknaden. I det avseendet behövs alltså ingen förändring av lagstiftningen.
Fru talman! Jag kan ju inte tolka handelsministerns svar på annat sätt än det är skrivet. När det sedan finns möjligheter att förklara högstpriser, så är det ju bara egendomligt att man inte gör det. Jag har här ett urklipp ur Arbetet för den 25 november, där det heter: Det blir ännu dyrare att köpa bil efter nyåret. Då upphör prisstoppet på bilar, och redan nu vet man om att bilarna kommer att kosta åtskilligt mer, efter den första januari 1972. Man kan kallt räkna med att en bil som i dag kostar 20 000 kronor kommer att öka med ca 1 000 kronor i inköpspris. På den summan läggs också moms. För bilhandeln är detta inget roligt att informera om. Men det finns en liten tröst i sammanhanget — man väntar ett våldsamt uppsving i försäljningen under tiden före årsskiftet.” Bara detta att prisstoppet sätter in den 1 januari gör alltså att bilfirmorna genast är på det klara med att de kommer att höja priset på en 20 000-kronorsbil med 1 000 kronor. Och på detta skall sedan staten ha sin moms. Det finns en rad exempel som visar att man i så fall inte tillämpar lagen alls, herr handelsminister! I remissdebatten i höstas gjorde jag ett inlägg som gällde dessa frågor. Jag skall inte nu ta upp den debatten igen men vill ändå säga att jag då erinrade om att det finns en kartell med egen ombudsman, elspiskartellen, som upprätthåller gemensamma priser. En kommun ute i landet hade till näringsfrihetsombudsmannen anmält ett ärende som rörde priset på elspisar, men NO gjorde ingenting åt saken förrän det hade gått flera år. Då anmälde han ärendet till marknadsrådet. Sedan tog han dock tillbaka anmälan igen och sade i det sammanhanget följande, som jag tycker är mycket underligt. Jag skall citera direkt ur näringsfrihetsombudsmannens skrivelse till undertecknad i anledning av mitt debattinlägg den 4 november: ”Alla dessa faktorer sammantagna gjorde att jag ansåg mig böra tillmötesgå fabrikanternas önskemål om en mjuk övergång för att inte skapa onödiga sysselsättningssvårigheter för dem som är anställda i spisfabrikerna.” När har NO fått direktiv att slå vakt om sysselsättningen för de anställda här i landet? Det är väl inte hans uppgift! Men sådant gör han sig tydligen skyldig till i stället för att på ett för kundkretsen föredömligt sätt se till att priserna hålles på en skälig nivå. I detta fall har han ju gått fabrikanternas ärenden, inte kundernas—konsumenternas, som är hans uppgift. Hur kommer det för övrigt att gå med priskarusellen när prisstoppet upphör? Jo, de 300 miljonerna som jordbruket skall ha kommer att slå igenom i en kraftig prishöjning. Och på det skall staten ta 50 miljoner i omsättningsskatt. Detta kommer att medföra ökade priser på andra varor och tjänster. Och hur blir det när affärstidslagen försvinner? Kommer inte de anställda då att kräva ökade ersättningar för obekväm arbetstid, och kommer man inte också i det fallet att märka det på höjda priser? Eller hur blir det när hyresregleringen tas bort på de flesta platser i landet? Kommer inte det att betyda ökade hyreskostnader för affärerna, som affärsmännen då måste kompensera sig för? Och kommer inte också det att slå ut i allt högre priser, som staten—regeringen sedan skall ha sin 17-procentiga moms på? Har vi inte snurrat tillräckligt nu i denna priskarusell? Skall den fortsätta att snurra allt hastigare? Den frågan måste man ställa sig. Handelsministern har alls inte övertygat mig om riktigheten i regeringens beslutade åtgärd att upphäva prisstoppet fr.o.m. detta års slut. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet fr.o.m. tisdagen den 14 december kl. 15.45 t.o.m. fredagen den 17 december för deltagande i utskottssammanträden m.m. i Paris inom Europarådets ram. Stockholm den 10 december 1971 Kaj Björk